Herr talman! Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser att agera för att AP-fonderna ska dra tillbaka sina investeringar i Siemens och Enel och i fortsättningen inte investera i företag med verksamhet i det ockuperade Västsahara. Vidare undrar Lotta Johnsson Fornarve om jag har för avsikt att uppmana svenska företag att varken investera eller bedriva verksamhet i det ockuperade Västsahara. I lagen om allmänna pensionsfonder framgår att AP-fonderna i sin placeringsverksamhet ska ta hänsyn till miljö och etik, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.Regeringen ansvarar för att utse styrelseledamöter i fonderna och att årligen utvärdera förvaltningen av fondmedlen i den skrivelse som överlämnas till riksdagen. Regeringen varken kan eller får därmed ha synpunkter på enskilda placerings eller förvaltningsbeslut som AP-fonderna fattar. I likhet med andra statliga myndigheter ska fonderna följa tillämplig lagstiftning och praxis.I sammanhanget bör dock uppmärksammas att AP-fonderna genom sitt etikråd för dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Därför förutsätter jag att AP-fonderna även i detta fall har agerat i linje med sina etiska åtaganden.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på min interpellation om AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara.I 25 år har FN:s säkerhetsråd försökt genomföra en avkoloniseringsplan för Västsahara. Den accepterades 1991 av både Polisario Front och Marocko och innebär bland annat att en folkomröstning ska äga rum. Men Marocko har hittills lyckats förhala och sabotera processen.Marocko har systematiskt plundrat det ockuperade Västsahara på naturtillgångar - helt mot folkrätten eftersom de inte kommer det västsahariska folket till del. Västsahara har en av världens rikaste fosfattillgångar. Den stora energislukande fosfatgruvan Bou Craa drivs sedan ockupationen av den marockanska staten. Även fiskfabrikerna i El-Aaiún och Dakhla samt de enorma växthusen utanför Dakhla är mycket energikrävande.

Två av fem planerade vindkraftsparker kommer nämligen att byggas i det av Marocko illegalt ockuperade Västsahara. Det är vindkraft som Marocko i huvudsak ska använda för att driva fosfatfabriken och fortsätta med sin plundring av Västsaharas naturtillgångar.I en ny rapport från Western Sahara Resource Watch framkommer det att 22 vindkraftverk som tidigare byggts av det tyska företaget Siemens har bidragit med 95 procent av den energi som behövs för utvinningen av icke förnybara mineraler från Västsahara, främst fosfat. Tyska Siemens och italienska Enel är de utländska företag som är mest involverade i vind-energiproduktion på ockuperat område. Svenska Fjärde och Sjunde AP-fonden har aktier i dessa företag.Utländska företag bidrar till att Marockos ockupation av Västsahara befästs och att västsaharierna plundras på sina naturtillgångar. Det är allvarligt att svenska pensionspengar är med och finansierar folkrättsbrott. De utländska företagens investeringar i det ockuperade Västsahara bidrar dessutom till att förhindra att FN-processen för ett fritt Västsahara får en lösning.Svenska pensionspengar bör inte finansiera exploatering av Västsaharas naturresurser.

Herr talman! Det är viktigt att klarlägga hur det svenska pensionssystemet fungerar innan vi diskuterar själva sakfrågan i denna interpellationsdebatt.Vi har en sedan länge fastslagen struktur för hur svenska pensionspengar ska förvaltas. AP-fonderna, de buffertfonder som finns i pensionssystemet, förvaltas i enlighet med lagstiftning. Det är lagstiftningen som styr deras verksamhet och inte regeringen genom direkt påverkan i investeringar.I lagstiftningen slås också fast kriterier för miljö och etik och att man ska ta hänsyn till miljö och etik i sina placeringsbeslut.Det står också att det inte ska stå i konflikt med avkastningskravet.

Därför tog vi fram ett nytt förslag om styrningen av AP-fonderna.Tyvärr fanns det ingen enighet om förslaget i Pensionsgruppen.

Man försöker dels få bolag att åtgärda problem, dels se till att bolagen antar förebyggande policyer och processer för att hindra framtida kränkningar av sådana konventioner.Man använder direkt dialog med bolag som ett verktyg för att få till stånd en förändring, men man arbetar också genom att samverka med andra investerare och lägga fram aktieägarförslag på bolagsstämmor för att sätta extra tryck bakom sina möjligheter att påverka. Man kan även agera genom medierna för att föra en dialog på en högre nivå.Om dialogen inte leder till önskad förändring hos bolagen kan Etikrådet, som en sista utväg, rekommendera AP-fonderna att utesluta bolaget. Det finns processer som pågår och där man försöker hantera denna typ av frågor. Jag utgår från att man för en dialog även om dem.När det gäller Västsahara har Etikrådet i sin analys fokuserat på bolag som på olika sätt kan kopplas till utvinning av mineraltillgångar från Västsahara. Målet för Etikrådets dialoger är att få bolagen att antingen upphöra med utvinning eller köp av mineraltillgångar från Västsahara eller påvisa att utvinningen eller köpen genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål i linje med FN:s utlåtande från 2002 angående situationen i Västsahara.
Det är uppenbarligen något som inte har fungerat när två av våra AP-fonder - våra pensionspengar - har aktier i företag som har investeringar på ockuperat område och som på det sättet bidrar till att bryta mot folkrätten.Jag besökte nyligen de västsahariska flyktinglägren i Saharas öken i södra Algeriet, dit majoriteten av den västsahariska befolkningen tvingades fly på grund av den marockanska ockupationen. I 40 år har man väntat på att den utlovade avkolonialiseringsprocessen ska komma igång. Allt fler känner en stor frustration, och särskilt de yngre pratar om att ta upp den väpnade kampen igen.Omvärlden kan förhindra en sådan utveckling genom att se till att fredsprocessen tar fart på allvar. Nu när Sverige blir medlem i FN:s säkerhetsråd är det viktigt att agera med kraft så att ett datum kan sättas för när folkomröstningen kan äga rum.Vi kan också skicka tydliga signaler om att vi står upp för folkrätten och inte accepterar att Västsaharas naturtillgångar plundras. Här har regeringen har ett ansvar, menar jag, för att vara tydlig om vilka spelregler som gäller för AP-fonderna. Det kan inte vara så att regeringen inte agerar när svenska AP-fonder, genom sitt aktieinnehav i infrastruktur på ockuperad mark, bidrar till plundringen av Västsaharas naturtillgångar.Etikrådet, som är ett samarbetsorgan för AP-fonderna runt etiska frågor, uppmanar till att inte investera i Västsahara, precis som ministern nämnde. Etikrådet skriver så här i sitt policydokument: "Målet för Etikrådets dialoger är att få bolag att upphöra med utvinningen eller köp av mineraltillgångar från Västsahara, alternativt påvisa att utvinningen eller köp av mineraltillgångar genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål, i linje med FN:s utlåtande från 2002 angående situationen i Västsahara.

Det minsta regeringen kan göra är att uppmana alla svenska aktieinnehavare, inklusive AP-fonderna, att inte investera i infrastruktur eller annan verksamhet på ockuperat område, precis som redan gjorts i våra grannländer Norge och Danmark. Detta kan inte vara en omöjlighet. Det tycker jag att vi är skyldiga det västsahariska folket.
Herr talman! Regeringen är självfallet aktiv när det gäller situationen i Västsahara. Sveriges regering stöder fullt ut FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Västsahara, Christopher Ross, och hans ansträngningar för att finna en rättvis, varaktig och ömsesidigt acceptabel politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande i enlighet med de principer som beslutats av FN:s säkerhetsråd.Regeringen har även förtydligat sina visioner och sitt engagemang genom att göra en översyn av Västsaharapolitiken, som kom i januari i år. Där intensifieras stödet till FN-processen för att försöka hitta vägar att stärka FN i detta sammanhang, visa ett fortsatt starkt engagemang för folkrätten internationellt, öka det humanitära biståndet, engagera oss för högnivåkontakter mellan parterna och främja en dialog mellan dem för att få till stånd en politisk lösning. Det är ett arbete som är otroligt viktigt och som Sverige självfallet har med sig när vi nu tar plats i säkerhetsrådet som ordförande.När det gäller AP-fonderna tycker jag att den struktur som vi har slagit fast sedan lång tid tillbaka, där det är lagstiftning som styr AP-fondernas verksamhet, är bra. Den ger långsiktighet och tydlighet och gör att vi inte får en förvaltning som kastas fram och tillbaka beroende på vilka frågor som är aktuella utan där man jobbar långsiktigt och strukturerat med att minska hållbarhetsproblemen i förvaltningen.Jag kan konstatera att det pågår ett aktivt arbete där Etikrådet för en dialog med bolagen för att försöka hantera problemen på allra bästa sätt. Det som är klart oetiskt är att inte agera alls i frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. Vi ställer krav i lagstiftningen på att man ska agera. Detta gör AP-fonderna genom att föra dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner som Sverige har ställt sig bakom.Vi ser att man har tagit ställning. Sjunde AP-fonden har till exempel svartlistat företag som har ägnat sig åt fosfatutvinning, med hänsyn till just mänskliga rättigheter.Det är en effektiv metod att genom dialog och andra åtgärder försöka påverka företag att upphöra med utvinning eller köp av exempelvis mineraltillgångar. Detta kan stärka FN:s arbete och ge möjlighet att nå de mål som FN har satt upp när det gäller att värna folkrättens principer för det västsahariska folkets intressen.Detta är viktiga frågor. Jag är övertygad om att de förvaltare som tar hållbarhetshänsyn på allra största allvar, och som är föregångare, kommer att visa sig vara de som uppvisar bäst avkastning och lönsamhet för sina kunder, i det här fallet de svenska pensionärerna.Vi ser tydligt att de delar av AP-fonderna där man har tagit stor hållbarhetshänsyn och lyft upp dessa frågor högst också har investeringar som går riktigt bra.

Herr talman! Tack, ministern!Jag tror ändå att man måste bli tydligare när det gäller just folkrätten och investeringar. Vi kan inte se på hur svenska pensionspengar fortsätter att finansiera folkrättsbrott. De utländska företagens investeringar i det ockuperade Västsahara bidrar dessutom till att förhindra att FN-processen om ett fritt Västsahara får en lösning.Ministern säger att man vill stärka dialogen och jobba genom dialog. Det tycker jag är bra. Jag vill därför fråga ministern om han i denna dialog kan tänka sig att man uppmanar de svenska AP-fonderna att upphöra med investeringarna i infrastruktur eller annan verksamhet på ockuperat område precis som har gjorts i till exempel Danmark. Är ministern beredd att ta ett sådant initiativ?
Herr talman! Vi för en kontinuerlig dialog och gör uppföljningar av AP-fondernas verksamhet. Vi rapporterar också verksamheten i en skrivelse till riksdagen varje år där det även redovisas hur man tar hänsyn till miljö och etikfrågor. Det vi är tydliga med gentemot AP-fonderna är att detta är frågor som är oerhört väsentliga för både Sveriges riksdag och Sveriges regering. Det är frågor som måste lyftas högt upp på dagordningen och vara vägledande i de placeringsbeslut som man fattar.Däremot är vi inte inne och förbjuder investeringar i specifika verksamheter. Vi styr AP-fondernas verksamhet på en mer övergripande nivå där vi dels kräver att de ska ta hänsyn till miljö och etik, som det står i lagstiftningen, dels kräver att de ska ställa sig bakom de konventioner som Sverige har ställt sig bakom. De ska alltså respektera de konventioner som finns när det gäller till exempel mänskliga rättigheter.Det är också detta som vägleder AP-fonderna när de nu i sitt arbete i Etikrådet genom dialog och även genom andra åtgärder lyfter upp dessa frågor och försöker att få bolagen att agera förebyggande. Dialogen syftar dels till att hantera de problem som redan har uppstått reaktivt, dels till att leda till ett proaktivt arbete. Det gäller att se till att bolagen arbetar förebyggande och genom olika bransch och investerarinitiativ för att man ska öka transparensen, agera mer ansvarsfullt och adressera de viktiga frågeställningar som finns inom etik och miljöområdet.Detta är ett arbete som regeringen har lagt stor tonvikt vid i diskussionerna med AP-fondernas styrelse och som vi fortsätter att arbeta med kontinuerligt. Vi tror att det är viktigt dels för Sveriges röst i världen, dels, och inte minst, för att avkastningen till oss som pensionärer i framtiden ska bli så god som vi vill. Om man inte tar hänsyn till hållbarhetsfrågorna är jag och regeringen övertygade om att man också kommer att få sämre avkastning i framtiden. Det är någonting som vi inte vill medverka till.